Herr talman! Den första lag som gjorde det möjligt för kommunerna att inrätta medborgarkontor där förvaltningsuppgifter för annan huvudmans räkning kunde utföras tillkom redan 1994. Tre år senare, 1997, gjordes vissa förändringar. Bland annat kunde man avtala om myndighetsutövning i begränsad omfattning, men det var fortfarande en försöksverksamhet. År 2004 justerades lagen ytterligare en gång. Regeringen föreslår nu att lagen ska permanentas och att vissa byråkratiska hinder ska avlägsnas. Avtalens giltighetstid ska inte behöva anges i samtjänstavtalet, regeringen ska i fortsättningen inte behöva godkänna avtalet och möjligheten att återkalla avtalet ska tas bort. Däremot ska det i avtalet framgå vilka förvaltningsuppgifter som kräver tillgång till personuppgifter samt vilka uppgifter som innefattar myndighetsutövning. Det bör påpekas att inblandade myndigheters ansvar gentemot varandra och gentemot enskilda inte har förändrats. Lagrådet har anfört vissa betänkligheter avseende rättssäkerheten och den personliga integriteten. Regeringen inser naturligtvis att det kan finnas en risk för brott mot sekretesslagen om förvaltningsuppgifterna blir alltför omfattande. Därför bör det enligt propositionen även i fortsättningen finnas möjlighet till styrning och kontroll av de statliga myndigheterna på detta område. Genom en förordning kan anges de typer av ärenden som får förekomma i samtjänst. I förordningen kan även införas en generell bestämmelse som ger myndigheterna möjlighet att avtala om andra ärendetyper under förutsättning att de är av enklare beskaffenhet. Herr talman! Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag och framhåller att det är angeläget att förenkla hanteringen av samtjänstavtalen. Utskottet utgår från att de myndigheter, kommuner och landsting som deltar i verksamheten gör detta på ett ansvarsfullt sätt och att antalet ärendeslag begränsas. Utskottet anser avslutningsvis att de föreslagna lagändringarna innebär förbättringar för medborgarna utan att skyddet för den personliga integriteten försämras. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.